Herr talman! Vårt skolsystem är nu äntligen i sina huvuddrag klart. Jag skulle vilja likna det vid ett träd. Stam men utgöres av grundskolan. Stammen grenar sig i tre stora basgrenar, var och en representerande gymnasiestadiets huvudlinjer, den 2-åriga fackskolan, det 3-åriga gymnasiet och den sista gymnasiegrenen, yrkesskolan, om vilken riksdagen kommer att fatta beslut om någon vecka.

Genom ett sådant successivt förgrenat utbildningsträd uppnås bl.a. den fördelen, att det stora flertalet elever kan vänta med att välja sin speciella studiegren till ett något senare stadium än de kunnat förut. Jag vill, herr talman, med detta ha pekat på en av de främsta fördelarna med det sammanhållna högstadiet, helheten, stammen i systemet. I det föreliggande förslaget till läroplan för grundskolan är detta en av de väsentligaste förändringarna. Grundskolan har redan under sin tillkomstoch försöksperiod inneburit ett demokratiseringsoch jämlikhetsskapande inom utbildningen. I stort sett kan man säga, att hela vårt utbildningsväsen står nu till förfogande för alla, om håg och lust finns. Vid skapandet av den »utbildningsbyggnaden» har det rått enighet mellan de politiska partierna. Jag vill betona detta därför att det händer rätt ofta, att regeringspartiets talesmän menar att socialdemokraterna har genomfört utbildningsreformerna under ett visst Ppolitiskt motstånd. Vi vet att så inte varit fallet. Detta hindrar inte att opposition såväl inom skolan som politiskt har förekommit mot vissa detaljutformningar. Det kan ifrågasättas, om inte detta kanske lett till skolans fördel. Så är fallet även i dag vid behandlingen av föreliggande utskottsbetänkande när det gäller enstaka läroplansdetaljer. Även om vi kan se utbildningsgången schematiskt i stort, bör vi inte glömma bort den enskilde eleven. Eleverna kommer till skolan som små särpräglade individer för att inhämta kunskap och vetande. Alla är av naturen utrustade med olika mått av förmåga och med olika intresse. Det gäller för skolan att verkligen anpassa undervisningen efter elevens förmåga och intressen. Skolan bör inte bli den unga människans första bevis på en misslyckad start i livet, ibland föranlett av en alltför teoretiserande undervisning. I propositionen betonas även de elevvårdande åtgärderna. Jag tror också att dessa har, allteftersom erfarenhet av grundskolans arbete vunnits, fått en allt större betydelse vid skapandet av en rätt lagd undervisning. Uppenbarligen bör man på högstadiet kunna ägna en större uppmärksamhet åt elevernas och målsmännens synpunkter genom att samarbetsnämnder upprättas. Sö har i viss mån rekommenderat och visat vägen till detta. Jag tycker nog att det är ganska märkligt att detta förslag inte kunnat accepteras vare sig i propositionen eller i utskottets utlåtande. Centerpartiet och folkpartiet har framfört förslag om att samarbetsnämnder skall inrättas redan nu. Någon ytterligare utredning behövs inte i detta fall. Vi tror att denna detalj är betydelsefull för elevvård och arbetstrivsel, Likaså tror vi att det är viktigt, att man på olika vägar engagerar eleverna i ansvarstagandet för skolarbetet. Givetvis är skolarbetets trivsel för både elever och lärare i mycket beroende av om de upplever sin arbetssituation som meningsfull.

I mittenmotionen föreslås, att det i elevvårdande syfte på försök införs extra resurstimmar att tilldelas klassföreståndaren. Vi tror att det är viktigt att klassföreståndaren har tid att ägna icke lästid till samtal och kontakt med den klass som han har ansvaret för. Nyligen gick genom pressen ett fall där 200 elever i disciplinärt syfte fick en timmes kvarsittning. Som bekant är detta inte den enda skolan här i landet med disciplinproblem — det förhåller sig väl egentligen tvärtom: sådana problem finns överallt. Tyvärr kan det nog konstateras att disciplinsvårigheterna ibland förstör undervisningen för tusentals elever. Kvarsittningen är ett av skolans korrektionsmedel. Enligt skolstadgan får en elev inte hållas kvar mer än en timme efter det han slutat sin sista lektion för dagen. Slutar elevens skoldag klockan 14 och läraren inte slutar förrän klockan 16, kan det inträffa — jag vet att det förekommit i ett skoldistrikt — att man efter skolans slut den sista dagen i veckan samlar in de elever som under hela veckan »kvalificerat sig» för en sådan bestraffning. Jag har nämnt detta som ett exempel på svårigheterna, men jag anser inte att resurstimmarna bör användas för kvarsittning utan för att klassföreståndaren någon gång då och då skall få tid att ägna sig åt mera personligt elevvårdande uppgifter. Jag tror att det skulle vara mycket välgörande för hela arbetet i skolan. I det nu föreliggande läroplansförslaget försvinner de nuvarande s.k. tvåbokstaviga linjerna, med andra ord de linjer som var mera inriktade på yrkespraktik — teknik, hushåll och handel, för att nämna några. De ersätts nu av mera sammanhållen undervisning för hela klassen och undervisning i tillvalsämnen efter varje elevs önskemål — i huvudsak tyska, franska, teknik, konst och ekonomi. Den läroplanen kan även vi acceptera under den förutsättning som anförs i mittenreservationen, nämligen att de praktiska momenten av undervisningen alltjämt får en central ställning i ämnena teknik, konst och ekonomi. Utskottsmajoriteten har i sin skrivning inte velat accentuera de praktiska momenten. Uppenbarligen beror detta på en ljusblå optimism. Man tror tydligen att den saken ordnar sig. Vi vill emellertid vara mera säkra på detta, vilket vi velat ge uttryck åt i utskottets utlåtande. Ingenting skulle förstöra mera av viljan och intresset för skolarbetet än om alla elever, även de som inte har anlag därtill, skulle få en alltför teoribetonad undervisning. Eleverna är bärare av olika anlag och intressen, har det sagts, och skolans uppgift är också att tillmötesgå detta genom en riktig uppläggning av undervisningen. Ett ämne vars vikt ingen har ifrågasatt och som är något mera praktikbetonat är hemkunskapen. Jag kommer därmed in på ytterligare en reservation till utlåtandet. Propositionen föreslår fem veckotimmar på hela högstadiet, därav ingen timme i årskurs 7. Skolöverstyrelsen föreslog sex timmar, varav en på mellanstadiet, nämligen i årskurs 6. Vi har tyckt att hemkunskap i årskurs 6 kanhända inte var fullt så bra, men vi vill i stället lägga denna timme i sjunde årskursen. En flerpartimotion med många namn har avlämnats med begäran om två timmar hemkunskap per vecka i sjunde årskursen.

Den timmen tror jag försvarar väl sin plats och kommer att ge ett icke föraktligt tillskott till det betydelsefulla = etisk-praktiska ämne som det här är fråga om. Den timme som vi föreslår att man skall ta kommer egentligen från den opreciserade grupp av timmar, som med ett gemensamt namn kallas »fritt valt arbete» och som några har velat tolka såsom enbart hobbybetonade. Jag tror inte att denna tolkning är riktig. Visserligen kan fritt valt arbete vara en värdefull kompletterande undervisning till övriga ämnen i skolan, men ingen vet i dag något om dessa timmars användning och innehåll. De är inte rekommenderade av skolöverstyrelsen i förslaget till studieplan, utan de utgör väl mera en fri departementsuppfinning. Det bästa med dessa timmar är väl egentligen att skolstyrelserna här får en uppgift och en egen möjlighet att hjälpa till med utformningen. Skolstyrelsernas självständiga uppgift är, herr talman, som bekant inte särskilt stor i skolan. Departementschefen har emellertid uttryckt sig litet dunkelt om användandet av dessa timmar.

Får jag så säga några ord utöver detta vad fritt valt arbete kan användas till. Herr Sörenson lade vältaligt ut texten om det ideella intresse, som man bör kunna koppla in i skolarbetet, exempelvis intresset för utvecklingsländerna. Jag måste nog säga att detta intresse tacknämligt nog har ökat. Men en reell kunskap om dessa länders och dessa folks problem och om hur vi skall kunna från vår sida bringa dem hjälp lämnar i dag säkert mycket övrigt att önska. I skolan bör även meddelas kunskap om hur nuvarande hjälp bringas. Jag vill i detta sammanhang och just här understryka betydelsen av den stora insats, som sedan många år har utförts i dessa länder av missionen i både praktiskt och kulturell-ideellt hänseende. Jag tror det vore ganska tacknämligt om man under dessa timmar kunde väcka ett intresse hos eleverna att syssla med dessa länders utvecklingsproblem. Jag skall inte vidare uppehålla mig vid de olika ämneskombinationerna utan menar nog att såväl detta oprövade ämnesområde som en del andra ämneskombinationer säkerligen kommer att bli föremål för ny modellering och jämkning även i tider som stundar. Får jag emellertid åter rikta blickarna på ett speciellt avsnitt i motionen av herrar Hedlund och Wedén, nämligen då de föreslår att miljöfrågorna från början måste beaktas i de nya kursplanerna på alla stadier. Detta är ett mycket väsentligt påpekande om läroplanen i den framtida skolan. I vår tid och troligen ännu mer i framtiden måste vi lära oss beakta miljöns betydelse — inte bara den förorenade luften som vi andas och vattnet och födan som vi intar utan lika mycket tryggheten och trivselmomenten i tillvaron.

Det är skolan som i samverkan med äldre och yngre generationer formar den yttre och inre miljön för oss alla. Det är i skolan vi måste fostras till ansvarskännande individer och samhällsmedborgare. Man har skäl att erinra om detta i en tid då brottskurvan stiger starkt uppåt. Demokratin ställer stora krav på självdisciplin och ansvarskänsla hos både elevoch föräldrageneration. Herr talman! Herr Wirtén har mycket vältaligt utvecklat sina synpunkter på det föreliggande utskottsutlåtandet i övrigt. Folkpartiet och centern har också här helt sammanfallande reservationer, varför jag kan avsluta mitt anförande med att yrka bifall till samtliga reservationer där mitt namn förekommer.

Herr talman! I Kungl. Maj:ts proposition nr 129 föreslås, att ämnesbenämningen kristendomskunskap i grundskolan ändras till religionskunskap, liksom tidigare skett i fackskola och gymnasium. Då jag och fem andra motionärer i denna kammare står bakom förslaget om oförändrad ämnesbenämning, framfört i motion nr I: 980, vill jag något kommentera detta motionsyrkande. Skolöverstyrelsen uttalar att »förslaget om ett namnbyte kommit från kristet håll». Man syftar väl bl.a. på Kristendomslärarnas förening, som redan för två år sedan uttalade att religionskunskap är ett namn värt att hålla i ära och som förutseende nog i början av detta år passade på att byta namn till Föreningen Lärare i religionskunskap. Detta är experternas ställningstagande. Men vad säger folket, som frågan till sist gäller? Det hör man — som vanligt — ytterst litet om. Opinionen nedtystas av experterna, av klicken. Man förtiger att två miljoner människor — jag syftar på den stora namninsamlingen för fyra år sedan — uttalade sig för oförändrad ämnesbeteckning, dvs. kristendomskunskap, när det gällde gymnasiet. Utan tvekan skulle det bli ännu större uppslutning ute bland folket, när det nu gäller ämnesbeteckningen i den obligatoriska grundskolan — och då inte minst på lågstadiet. I skolberedningens betänkande som låg till grund för 1962 års skolpolitiska beslut anfördes, att den kristna religionen utgör en väsentlig del av grundvalen för de etiska och sociala värderingar, varpå vårt samhälle bygger. Man konstaterade vidare, att skolans religionsundervisning i vår kulturmiljö i första hand måste vara en undervisning om kristendomen. Skolöverstyrelsen fastslår i det föreliggande förslaget, att detta konstaterande alltjämt äger giltighet. Enligt nu gällande läroplan och enligt föreliggande reviderade förslag är det om kristendomen det mest skall undervisas. En oförändrad ämnesbeteckning skulle enligt vår mening understryka detta och ange det direkta ämnesinnehållet, då det nu integreras med övriga orienteringsämnen. En bred opinion inom vårt folk anser fortfarande att ordet »kristendomskunskap» är ett bekännelseeller lösenord. Namnet Kristus är huvudordet, och det tas bort. Det är att befara att trots målsättningen på sikt helt andra förtecken träder in i religionskunskapen. Resultatet av en sådan undervisning kan bli en kall skepsis inför alla trosvärden, eller rent av utlösa negativa krafter. Det ena är inte lika bra som det andra, inte ens i ett pluralistiskt samhälle. Jag läste ett tidningsuttalande nyligen — jag tror att det var från barnavårdshåll — att för många barn i Stockholms förorter är Kalle Anka den enda trygghetsfaktorn. I detta sammanhang bör det framhållas att det i vida kretsar uppfattas som angeläget, att skolan i sin undervisning ger de unga de klara kristna normer, som aldrig kan ersättas av allmänna förhållningsregler eller icke-kristna religioners beteendemönster. Detta är ingen politisk fråga. Herr Sörenson talade med stor inlevelse om demokratin. Jag är övertygad om att Sveriges folk, åtminstone när det gäller grundskolans elever, vill att deras barn skall få en kristen fostran. En oförändrad ämnesbeteckning begränsar inte heller ämnesinnehållet i enlighet med läroplanen. Kristendomens möte med främmande religioner har alltid tillhört ämnesområdet utan att det markerats av ämnesbeteckningen. Kunskap i kristendom och orientering om icke-kristna religioner borde vara målsättningen. Om man jämför termerna för kristendomsundervisningen i Norge och Danmark, framgår det att det förstnämnda landet har kristendomskunskap som ämnesbeteckning, det sistnämnda kristendomsundervisning i årsklasserna 1—7. Jämförelsen är ganska nedslående, om man i valet av term ser ett uttryck för en attityd. Utskottet avstyrker motionerna och ansluter sig till den uppfattning, som kommit till uttryck inte bara i propositionen utan också i motionerna 1: 993 och II: 1266, vari betonas att ämnesinnehållet är det viktigaste. Detta anses vara angivet på ett tillfredsställande sätt i skolöverstyrelsens förslag. De sistnämnda motionerna är i ett avse ende mycket märkliga. Både i motionstexten och i yrkandet förekommer en helt ny ämnesbenämning, nämligen kristendomskunskap/religionskunskap. Detta är ett mycket svårbegripligt ställningstagande. Det är tydligen inget yrkande utan en mera allmän reflexion. Är man ändå på det hållet osäker om att ämnesinnehållet inte tillräckligt starkt markeras i den föreslagna och av motionärerna accepterade ämnesbeteckningen? Jag kommer därför, herr talman, att yrka bifall till dessa motioner. Nilsson, Nils,

Herr talman! Herr Wirtén började överläggningen med att konstatera att det är relativt många reservationer till utskottsutlåtandet — det finns ju nio motiverade och två blanka. Jag vill ändå säga att utlåtandet i sina huvuddrag är enhälligt. Huvudprinciperna i propositionen — om ett mera sammanhållet högstadium — har vi trots allt godtagit. Jag tycker att det finns skäl att fastslå detta redan från början. Reservationerna har i vissa delar berört enskilda ämnens ställning och i någon del mera principiella frågor, som jag skall återkomma till. Högerpartiets representanter i statsutskottet har deltagit i fyra av dessa reservationer, varav en är en följdreservation.

Det var i och för sig en god tanke att ge eleverna en möjlighet att verkligen välja efter sina egna önskemål. Det har nu blivit en koncentration kring de teoretiska linjerna. Ungefär tre fjärdedelar av ungdomarna har valt dessa linjer. Detta är ju ett av skälen till att reformen har kommit till stånd. Det kanske inte är så märkligt att många ungdomar har valt de teoretiskt betonade linjerna, eftersom det endast är dessa som har öppnat vägen till gymnasiestudier. När man emellertid ser vilka konsekvenser som dras av erfarenheterna i propositionen blir man litet betänksam. I utskottsutlåtandet betonas att man vill tillgodose varje elevs intressen och anlag. Men gör man det genom denna ganska hårda sammanhållning, som nu föreslås i propositionen? Mer än var femte elev har trots det tryck som naturligtvis har funnits, inte minst från hemmen, valt tvåbokstavslinjerna, dvs. det praktiska alternativet. Frågan är då vad som händer i fortsättningen med den grupp av ungdomar som har intresse åt detta håll och som i varje fall inte har intresse för rent teoretiska studier. Det har ganska klart kommit fram att remissinstanserna hyser djup oro i denna fråga. Det är väl ingen hemlighet att man även i avdelningen varit djupt orolig. Vi har också haft hearings med erfaret folk ute i landet och i stort sett fått bekräftat att man är verkligt oroad inför vad som kommer att hända när eleverna kommer att hållas samman i nästan enbart teoretiska studier. Utskottsmajoriteten har ju också gjort en uppmjukning av propositionen genom att påvisa, att vissa elever kan behöva en skolgång som är annorlunda. Man förutsätter att Kungl. Maj:t ger anvisningar till de lokala styrelserna. Men jag vill ändå ifrågasätta om detta är det rätta sättet att ta till vara de enskilda elevernas möjligheter. Jag tänker inte enbart på de disciplinära svårigheter, som vi har och som antagligen kan väntas bli besvärligare genom att elever tvingas till studier, som de inte har lust för. Jag ser också i detta förslag en nedvärdering av det praktiska arbetet, och det har kanske varit lite av en röd tråd i skolreformerna, att det enda saliggörande är den teoretiska utbildningen. Denna har ju av många uppfattats som en etapp på vägen mot ett totalt sammanhållet högstadium, där alla elever skall läsa exakt samma saker. Det har också väckts motioner i den riktningen, i första hand av kommunister eller av andra personer som har näraliggande uppfattningar. Man kan alltså uppfatta det som en socialistisk tro, att alla elever i grundskolan skall i stort sett stöpas i samma form. Departementschefen har inte gått så långt, och utskottsmajoriteten har anslutit sig till departementschefens uppfattning att man inte skall gå längre än så här. Vi anser emellertid att man har gått för långt i sammanhållningen. Det är icke att tillgodose de enskilda elevernas intressen och anlag att sammanhålla på detta sätt. Den väsentligaste ändring som enligt mitt sätt att se behöver göras i propositionen är att ge alla ungdomar som kommer från grundskolan, oavsett linje, lika behörighet till fortsatta studier i det nya gymnasiet. Jag tror att det är kärnpunkten i förslaget. En elev bör kunna välja en enklare linje eller, som vi föreslår, ett praktiskt alternativ. Detta behöver inte vara utformat exakt som de gamla tvåbokstavslinjerna, men bör ge möjlighet till så mycket praktiskt arbete, att ungdomarna finner skoltiden meningsfull, blir mera intresserade av att fortsätta att lära, fortsätta att studera och inte får en allmänt avog inställ ning, inte bara till skolan, utan också till samhället. Att jämställa de teoretiska och de praktiska studierna tror jag är kärnpunkten. De erfarenheter man får i ett praktiskt arbete har ett sådant värde att det mycket väl kan jämställas med teoretiska studier. Detta har tillsammans med de praktiska svårigheter, som otvivelaktigt föreligger att tvinga in ungdomarna i en gemensam studieform, gjort att vi funnit oss nödsakade att reservera oss mot förslaget på så sätt att vi vill ha ett alternativ inom det sammanhållna högstadiet. Utskottet försöker motivera — eller förklara och försvara — sitt ställningstagande genom att säga att vi i växande utsträckning har möjligheter till en individualiserad undervisning. Men jag tror att vi fått ganska klart bekräftat i de hearings, som vi haft, att den möjligheten inte för närvarande står till buds — måhända står den till buds någon gång i framtiden. Man måste med ett djupt beklagande konstatera, herr talman, att utskottet intagit denna ställning. Det har skett en viss uppmjukning av propositionens förslag, men vi befarar att det blir en sådan tråkig situation i skolorna. Jag hoppas att det inte skall inträffa, men jag tror dess värre att vi har rätt. Jag vill tillägga, herr talman, att om vår reservation blir utslagen, kommer vi naturligtvis att i andra hand stödja reservation 2, som ju är en något bättre variant än majoritetens förslag. Till sist, herr talman, några ord om herr Sörensons anförande. Herr Sörenson uttalade besvikelse över utskottets skrivning. Han menade att han fått en vänlig klapp på axeln av utskottet. I denna fråga är ju utskottet enhälligt, så att herr Sörensons kritik riktas inte enbart mot en majoritet, utan mot alla representanter för alla partier i utskottet. Jag finner liksom herr Sörenson värdefullt att ungdomarna blir intresserade och engagerade för problemen runt om i världen. Men det är ju bara ett steg, och det kanske inte är så svårt att ta, om man som herr Sörenson kan måla ut frågan på ett drastiskt och mångordigt sätt. Det väsentligaste när det gäller grundskolan är enligt min uppfattning att man parallellt med att man gör ungdomarna uppmärksamma på dessa problem också lägger grunden till en målmedveten utbildning, till en kunskap som skall göra det möjligt för dessa ungdomar att göra en aktiv insats för att råda bot på vad som är fel. Det räcker alltså inte med att bara tala om problemen, att väcka intresse. Här gäller den gamla fördelningen med 10 procent inspiration och 90 procent transpiration, när man skall åstadkomma någonting. Det är ett hårt, tungt och målmedvetet arbete som krävs av skolan. Det gäller att ge eleverna den kunskap, som skall göra det möjligt för dem att kunna göra en insats, att inte bara protestera, utan själva kunna bidra till någonting. Enligt min uppfattning kommer den nya läroplanen att ha den målsättningen. Av det skälet har jag anslutit mig till det enhälliga utskottet i denna fråga. Det är inte fråga om någon vänlig klapp på axeln och ett avslag, utan bakom detta ligger djupa tankar och diskussioner inom utskottet. Jag ville, herr talman, göra denna kommentar till herr Sörensons inlägg. Till slut, herr talman, vill jag bara, för den händelse reservation 1 blir bifallen, yrka bifall också till reservation 8 som är en följdreservation till denna.

Herr talman! Jag skall be att få uppehålla mig vid ett par av reservationerna, vilka kanske anses ha ett sekundärt värde men som jag själv tycker är värda att beakta. Det har i dagarna kommit ut en bok av Brita Åkerman; hon har sysslat med konsumenten och dennes problem i decennier samt gjort många uppmärk sammade insatser på detta område. I ett kapitel som är betitlat »Ankdamm och horisont» kommer hon in på den grund som skolan bör ge för att fostra goda konsumenter. Jag ber att få ta kammarens tid i anspråk för att citera ett litet väl avfattat stycke. » Vad som är en nyttig kost, hur livsmedel ska behandlas för att bli maträtter, hur man ska enkelt och effektivt hålla rent omkring sig och hålla sina kläder i ordning, det är grundkunskaper som var människa behöver. En del lär sig detta i sina hem, många gör det inte. Skolan borde garantera att alla får elementära kunskaper och färdigheter så att de kan sköta sig själva i den vardagliga tillvaron.

Brita Åkerman är inte den enda som har berikat den aktuella debatten med argument som för fram till en grundligare och mera meningsfylld undervisning i hemkunskap i skolan. Det arbetas nu på alla fronter — i föredrag, i press och på konferenser — för att skapa en kår av självständigt tänkande och handlande konsumenter. Jämsides med denna debatt förs i samma medier en kampanj för en bättre folkhälsa. Inte minst läkare och tandläkare är djupt otillfredsställda med de kostvanor som svenska folket har och som leder till en allt sämre folkhälsa. Dåliga matvanor leder till nedsatt vitalitet och arbetsglädje, till invalidiserande sjukdomar och till en för tidig död. Kanske bidrar den också till narkomani och alkoholism och kostar därmed samhället enorma summor i produktionsbortfall och vårdavgifter. Detta är inte mina uttryck, utan de är tagna från en expert. Också rader av forskare, läkare och näringsexperter uttrycker sig på liknande sätt. Jag skulle kunna citera flera av dem men det avstår jag från. Snart sagt alla är överens om att kunskapen till en förbättrad folkhälsa och bättre inköpsvanor måste grundläggas i skolan. Det ämne i vilket dessa saker ingår är hemkunskap. Det är ett milt ord att säga, att man är besviken efter att i propositionen om en revidering av läroplanen för grundskolan upptäcka att just detta ämne fått en så styvmoderlig behandling. I stället för att följa skolöverstyrelsens förslag att utöka antalet veckotimmar i hemkunskap till att omfatta en veckotimme i årskurs 6, tre timmar i årskurs 8 och en och en halv timme i årskurs 9, så går departementschefen kräftgång och föreslår fyra och en halv timme plus en halv timmes barnkunskap, vilket egentligen faller utanför ämnet som sådant. Hur han i samma andetag kan påstå att ämnet hemkunskap på timplanen fått ökat utrymme förblir för mig en gåta, tills departementschefen själv vill förklara det. Departementschefen måtte väl ändå ha varit orienterad om att hittills har möjlighet förelegat för kommunerna att införa en veckotimme hemkunskap i årskurs 6, vilket har gjorts på många håll. Men det alternativet bortfaller nu. I synnerhet för dessa elever måste det bli en direkt nedskärning. Utskottet har följt propositionen och har ingenting annat att anföra som motivering än att en utökning skulle inkräkta på »fritt valt arbete», vilket jag senare skall be att få återkomma till. I min inledning har jag pekat på två stora områden, som borde ingå som delmoment i ämnet hemkunskap.

Det torde ligga utanför mänsklig förmåga, även hos den mest engagerade och kunnige lärare, att väcka intresse för eller ens skumma av dessa viktiga ämnesområden under fyra och en halv timme på högstadiet — ty det är vad som har föreslagits. Jag vågar påstå att den bristande uppskattning, som ämnet hemkunskap fått i framtidens skola och förresten under åratal har lidit under, helt enkelt bottnar i okunnighet om ämnets betydelse för eleverna och deras framtid. Skötseln av ett hem, familjen och ekonomin brukar i högtidstal få sitt halleluja, men det förefaller som om man i allmänhet ansåg att det inte behövdes några mer grundliga kunskaper för att sköta allt detta. Det mesta är medfött, framför allt hos kvinnor — ungefär som att föda barn och amma dem. Dubbelarbete blir allt vanligare för en stor del av kvinnorna. De söker sig ut på arbetsmarknaden, och man hoppas att de i framtiden i större grad kommer att få dela ansvaret för hemmet och familjen med sina män. Alla är alltså i ändå större behov av grundliga kunskaper om hemmets skötsel än vad de husmödrar är, som uteslutande ägnat sig åt detta, ty de dubbelarbetande har mycket mindre tid och behöver rationalisera sitt arbete på ett helt annat sätt. Många lever gunås i den föreställ ningen, att hemmets och familjens skötsel är så lätt, att man kan lära sig det på en kafferast i burkarnas och djupfrysningens tidevarv. Skämthistorien om den nygifte mannen som sade: »Älskling, du har verkligen en utomordentlig förmåga att öppna burkar!» motsvarar säkert uppfattningen i vissa kretsar. Men det behövs nog kunnighet i litet mer, även om bakning och matlagning i Övrigt inte är det väsentliga i modern hemkunskapsundervisning, vilket många tycks tro. I den motion, vars tankegångar jag nu i huvudsak följt, I: 995, har vi tillfogat en bilaga, som onekligen är intressant. Den visar en jämförelse med några andra ämnen i den sektor som upptar de estetisk-praktiska ämnena i grundskolan, teckning, musik och slöjd. Under sin tid på grundskolan får eleverna 11 timmar teckning, 12 timmar musik och 16 timmar slöjd, fördelade på träslöjd och textilslöjd. Ingen missunnar dem dessa, men balansen mellan ämnena slöjd eller musik och hemkunskap förefaller mig helt orimlig. Är det viktigare att lära sig virka och sticka eller att göra lampfötter av trä än att lära sig sköta sin bostad? Jag vet mycket väl att uttalandet är tillspetsat och väcker opposition. Men när det påstås att alla heloch halvfabrikat gör mycket praktiskt arbete i hemmet onödigt, frågar man sig om inte vår moderna konfektion skulle i samma utsträckning minska behovet av klädsömnad för dem, som inte har alldeles speciella talanger för detta och sysslar med det ändå. Det är heller inte många människor i våra dagar som snickrar sina möbler, ens om de har en hobbylokal i källaren. För mig är det fullständigt obegripligt hur denna bristande balans mellan de olika = estetisk-praktiska ämnena kan få behållas i framtiden. Taktiska hänsyn och andra omständigheter har emellertid gjort att vi motionärer inte velat inkräkta på dessa ämnens utrymme på läroplanen. Vi ansåg att det var alldeles omöjligt, och därför har vi i stället föreslagit, att ett ökat utrymme för hemkunskapen med två timmar i grundskolans årskurs 7 skall tas från två timmar »fritt valt arbete». Detta betyder ingalunda, att vi inte uppskattar möjligheterna för eleverna att få ägna sig åt sådant som de direkt intresserar sig för och själva väljer, alltså det som nu fått beteckningen fritt valt arbete. Vi tror att det är ett gott grepp, men vi anser att det skulle innebära en viss fördel för eleverna, om detta infördes först i åttan. I årskurs 7 står eleverna vid en för många helt ny studiesituation. Många måste helt byta skola, eftersom det är deras första år på högstadiet. De lämnar klassläraren och får ämneslärare i stället, vilket är en svår omställning för många. Vidare skall de välja tillvalsämnen av olika karaktär. Allt detta nya måste utgöra en påfrestning för en hel del av eleverna. Varför skall man just i den årskursen införa ännu ett nytt moment, såsom det fritt valda arbetet med två timmar? Vi anser att det är klokt att båda dessa timmar byts ut mot hemkunskap som ju omfattar både praktisk och teoretisk undervisning. Som nämnt har utskottet vad beträffar hemkunskapens plats på läroplanen helt instämt i propositionen. Utskottet slår vakt kring detta fritt valda arbete, men till utlåtandet är fogad en reservation, i vilken föreslås att en veckotimme av de två timmar som anslagits till fritt valt arbete i årskurs 7 i stället skall anslås till hemkunskap. I vår motion har vi, som jag redan nämnt, föreslagit att båda veckotimmarna skall tas i anspråk för detta ändamål. Men då lång erfarenhet lärt mig att politik bland annat är vetenskapen om kompromisser, ämnar jag inte yrka bifall till motionen, herr talman — man får vara tacksam, även om man inte alltid får helt som man vill. Jag hoppas livligt att kammaren vill beakta vad reservanterna säger, nämligen att hemkunskapens uppgift är att ge grundläggande medborgarutbildning inom en rad för den enskilda individen synnerligen väsentliga områden. Chansen att meddela denna undervisning i skolan blir i alla fall större, om hemkunskapen får ytterligare en veckotimme till förfogande. Jag skall alltså be att få yrka bifall till reservation 3. Till sist skulle jag vilja säga några ord om ytterligare en reservation, nämligen reservation 5. Den gäller undervisning i maskinskrivning. Jag skall fatta mig mycket kort. Den möda som även riksdagsmän här i huset idogt lägger ned på att skriva maskin med två fingrar borde vi bespara våra efterträdare. Det fordras, som skolöverstyrelsen mycket riktigt säger, målmedveten och regelbunden träning under en relativt lång period för att kunna skriva med tio fingrar. Jag skall alltså be att få yrka bifall även till reservation 5.

Herr talman! I början av denna debatt anmälde herr talmannen att också allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 44 skulle få diskuteras. Ingen från beredningsutskottet har tidigare här i dag hållit något anförande, och jag skulle därför vilja säga några ord. Allmänna beredningsutskottets utlåtande behandlar motioner om kristendomsundervisningen. Jag tillhör olyckligtvis dem som inte har en alltför stark tro på kristendomsundervisningens betydelse såsom undervisningen nu meddelas i skolan. Jag tror att många av mina trosfränder överdriver betydelsen av denna undervisning. Det är visserligen sant att kristendomen kan betraktas såsom dynamit, men det finns inte tillräckligt med knallhattar att sätta in i dynamiten för att sedan tända på stubintråden, utan kristendomen ligger i skolan såsom en grå klump utan att få fungera. Ej heller är jag helt övertygad om att vi, som anser att det skall vara en riktig kristendomsundervisning i våra skolor, skulle bli så förtjusta om det bleve allvar av denna kristendomsundervisning. Men så som det nu är har vi i alla fall denna undervisning.

Att nu baka samman kristendomsundervisningen med vissa andra discipliner tycker jag är ett utmärkt grepp över problemet som gör det lättare även för den oengagerade läraren att ställa in kristendomen i ett mera levande sammanhang.

Alla historieböcker i kristendom är ur denna synpunkt undermåliga. Vidare föreslår man att bibeln skall göras till en lärobok i kristendom i skolan. Bakom det förslaget ligger givetvis, enligt min uppfattning, ett både gott och riktigt motiv. Men jag är inte säker på att man är inne på rätt väg, ty det verkar som om man mer skulle tänka på den dogmatiska sidan av kristendomen. Är det något som är ineffektivt så är det att undervisa om den godtagna och traditionella dogmatiska uppfattning som nu råder om kristendomen. Det rör sig om en mångfald teoretiska ting som ofta inte har någon som helst betydelse i själva verket, me dan man inte är klar över den etik som bibeln såsom kristendomens huvudurkund verkligen förkunnar. Det är en synpunkt som den ekumeniska nämnden också fastnat vid. Den traditionella uppfattningen om kristendomen får man ju genom att man lyssnar på den i våra kyrkor ofta upplästa trosbekännelsen: »Jag tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare» osv. Men detta kommer man ju inte åt kristendomen med. Det vore bättre att man läste valda stycken ur bergspredikan och sade att det var trosbekännelsen. Om man skall göra allvar av bibeln som etisk lärobok kommer man nog till en punkt där den bibliska, dvs. den kristna etiken, spränger hela vårt nuvarande samhällssystem, ty det håller inte inför bibelns etik. De människor som oftast förordar just att man skall läsa bibeln har nog vissa svårigheter att själva läsa den och fatta dess allvarliga ord. Jag tog med mig bibeln upp här i talarstolen för att läsa ett par stycken som jag inte var säker på om jag kom ihåg utantill. Man kan till exempel gå till profeten Amos, som säger så här: Eftersom Israel har trefalt förbrutit sig, ja, fyrfalt, skall jag icke rygga mitt beslut:» — dvs. att förgöra Israel — »eftersom de sälja den oskyldige för penningar och den fattige för ett par skor. Ty de längta efter att se stoft på de armas huvuden, och de vränga de ödmjukas sak. Son och fader gå tillsammans till tärnan och ohelga så mitt heliga namn. På pantade kläder sträcker man sig invid vart altare, och bötfälldas vin dricker man i sin Guds hus.» Den situationen blir inte bättre om vi går till åttonde kapitlet: »Hören detta, I som stån den fattige efter livet och viljen göra slut på de ödmjuka i landet. I som sägen: ”När är då nymånadsdagen förbi, så att vi få sälja säd, och sabbaten, så att vi få öppna vårt sädesförråd? Då vilja vi göra efa-måttet mindre och priset högre och förfalska vågen, så att den visar orätt vikt. Då vilja vi köpa de arma för penningar och den fattige för ett par skor; och avfall av säden vilja vi då sälja såsom säd.» Vilken affärsmoral! Bibeln är ingen vanlig bok, vilket folk tror som aldrig läser den. Går man över till Nya testamentet skall man snart finna, att hela dess etik strider mot den materalistiska värld som vi lever i. Bibeln vill man ha till lärobok i skolan. Ja, inte mig emot, men spricker gör det. I vår tid behöver man nog memorera det enkla bibelspråket: »Hava vi föda och kläder, må vi därmed låta oss nöja», när hälften av mänskligheten lever utan skydd och utan mat. Vart skulle då vår otroliga välgöddhet ta vägen i vårt övermaterialistiska och överkapitalistiska land? Dessa motioner innehåller också en annan tanke, som jag vill fästa uppmärksamheten på. De är inte främmande för en samhällsetik. Enligt min mening skulle det vara ännu bättre att förvandla hela religionsundervisningen till en samhällsetisk undervisning, som ungdomarna förstår. För litet sedan var vi inne på kravet på en codex ethicus. Den skulle kunna göras allmängiltig. Att människor i allmänhet inte accepterar kristendomen beror ju i första hand på vissa dogmatiska ting, som det fordras en väldig abstraktionsförmåga för att kunna acceptera. Det är klart att man inte heller i praktiken är så förtjust i den kristna etiken. I sin kritik över dessa motioner citerar utskottet med gillande skolöverstyrelsens uttalande att den kristna etiken »du skall» och »du skall icke» inte får dominera. Man skall försöka att få den kristna etiken levande. Det är rätt i och för sig, men hur skall man levandegöra ett förbud mot att gå över järnvägen när tåget kommer? Det är ju detta det gäller. Det finns inget förbud mot att göra gott. Det finns i bibelns etik ett förbud mot att vara galen och bete sig galet, men det är inte så lätt att få det budet att framstå som levande i en galen tid. När man förkastar den kristna etiken och skall försöka få fram vad jag skulle vilja kalla en ethicus consensus, får man inte gå till väga som man gjort i Sovjetunionen, där man ju försökt skapa en ny etik. Jag vet inte om någon av er minns en liten skrift som kom ut på 1930-talet och som handlade om den kommunistiska etiken. Boken hette Moral och klassnormer och var skriven av en rysk filosof vid namn Preobrasjenskij. Boken har två kapitel. I det första river författaren ner alla etiska begrepp som man kan sluta sig till från kristen undervisning. Alla dessa föreställningar störtar han i helvetets djupaste djup. Men i den andra avdelningen skall han framställa en kommunistisk etik, och då dyker han med våldsam kraft ner i helvetet och tar upp alla dessa termer igen. Han behövde dem naturligtvis, ty annars kunde han ju inte skapa någon etik! Vid allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 44 finns en reservation av herr Kristiansson i denna kammare samt herrar Johansson i Växjö och Johansson i Skärstad i andra kammaren. Jag tycker att reservationen är mycket bra i och för sig. Reservanterna säger att de är rädda för att kristendomsämnet skall få bara en historisk belysning. Till det skulle jag vilja göra en liten anmärkning. Den sämsta dager man kan ställa kristendomen i är egentligen att berätta kyrkohistoria.

När staten är fredlig är de fredliga, och när staten är krigisk är de krigiska. Detta kan man läsa om i kyrkohistorien, och att ge människorna intrycket att detta är kristendom är fel. Vid sidan av detta spektakel har det nämligen förekommit en levande, etiskt bestämd kristendom från apostlarnas dagar och ända in i denna tid. Det finns ingen anledning för mig att yrka bifall till reservationen, eftersom jag inte fått nöjet att skriva under den, men reservationens innehåll är riktigt, och jag önskar helst att också religionsundervisningen och kristendomsundervisningen i skolan bleve effektivare.

Herr talman!

Jag skulle i det sammanhanget vilja framföra ett önskemål, kanske en förhoppning, närmast till statsrådet Mo berg som är närvarande här, att man i samlevnadsfrågor också inräknar de regler som gäller i vårt samhälle för vad som är tillåtet eller inte tillåtet för människorna att göra. En kännedom om vår rättsordning och de grundläggande rättsregler som gäller för samlevnaden tillhör enligt min mening det som all ungdom bör få i skolan. Nu är det riktigt att sådan undervisning förekommer i viss utsträckning. Jag har tittat i en del läroböcker och något litet frågat elever vad de får lära sig, och det förefaller som om man redan ganska tidigt i grundskolan får veta åtskilligt om vår domstolsorganisation — häradsrätter, rådhusrätter, hovrätter och annat sådant. Det kan måhända vara nyttigt. Men ännu viktigare måste det ju vara att ungdomen i skolan får undervisning om vad som är tillåtet och inte tillåtet, vad som händer om man bryter mot de regler samhället ställer upp. Skolan bör över huvud taget undervisa och uppfostra till respekt för de förordningar som samhället har uppställt. Det förefaller mig dock som om läroböckerna innehåller mycket litet i dessa avseenden. Som vi alla vet har brottsligheten under senare år ökat på ett sätt som verkligen är oroväckande. I år är ökningen rekordartat stor — enbart under de nio första månaderna är ökningen av antalet brott som anmälts till polisen eller på annat sätt kommit till dess kännedom 16 procent jämfört med motsvarande tid föregående år; tidigare har ökningen hållit sig vid kanske 10 procent årligen. Till stor del måste kampen mot brottsligheten, som jag ser det, betraktas som en fråga om uppfostran och anpassning i samhället, och eftersom all uppfostran och anpassning sker lättare och mindre smärtsamt för den, som utsättes för detta, ju tidigare den äger rum så måste det enligt min mening vara angeläget att dessa åtgärder sätts in på ett så tidigt stadium som möjligt. Hittills har man väl i stort sett räk nat med att uppgiften att tala om för de unga vad man får göra och framför allt kanske inte får göra i första hand ankommer på hemmen. Men ju mer man som domare sysslar med ungdomsbrottsligheten, desto mera resignerad och pessimistisk blir man på den punkten. Det förefaller ibland som om hemmet har gett upp i denna fråga — naturligtvis gäller inte detta generellt men i förfärande stor utsträckning — och då måste samhället träda in, väl lämpligen i skolan. Skolans uppgift i det hänseendet framgår för all del av den allmänna målsättningen för skolan, men frågan är hur pass omfattande och konkreta skolans insatser är. Till grundskolan kommer på vissa håll ibland ett par polismän eller en polisman och undervisar i någonting som kallas laglydnad. Jag tror att det har slagit rätt bra ut — uniformer tilltalar ganska många, och väljer man ut särskilt lämpade polismän kan effekten såvitt jag förstår bli god. Men det rör sig om enstaka timmar. Och jag tror att de ungdomliga ligor som härjar i varuhusen för att snatta som sport — ungdomsgrupper som efteråt samlas för att konstatera vem som har stulit mest och sedan kanske slänger en hel del av vad som tagits liksom den konstaterade sänkningen av brottsligheten till allt lägre åldrar visar på ett behov av ökad undervisning i skolan på detta område. Om undervisningen meddelas på rätt sätt tror jag också att ungdomen skulle vara intresserad av den. Enligt min mening borde undervisningen också gälla civilrättsliga frågor. Den som har gått ut grundskolan bör veta vad ett avbetalningskontrakt är; han bör veta vad det är han skriver under när bokförsäljaren kommer. Han bör också veta t.ex. vad en check innebär. Människor som får en lönecheck i sin hand vet ibland inte vad den innebär. Man kanske säger att det ändå är orealistiskt att tala om avbetalningsköp och checkar för 14—15-åringar. Jag tror inte det. Jag har undervisat 14—15 åringar i yrkesskola i handelsrätt, och jag har kommit till den uppfattningen att ungdomarna på det stadiet är mycket vakna och dessutom ofta intresserade av vad som gäller i samhället. Den naturliga nyfikenheten finns kvar. Jag vet att statsrådet kan svara att det står en del om dessa saker i läroplanen. Jag har inte heller motionerat i frågan och har inte tänkt att ställa något yrkande. Men jag vill vädja till statsrådet att ta en extra funderare på frågan när läroplanen skall utformas eller — om det är den rätta gången — i något lämpligt sammanhang viderebefordra dessa synpunkter till skolöverstyrelsen.

Herr talman! Jag beklagar att statsutskottet har kommit med så många reservationer i detta utlåtande. Som såväl herr Wirtén som herr Wallmark har anfört är dock inte meningsskiljaktigheterna så stora som man skulle kunna tro av antalet reservationer. Låt mig ta upp några av de frågor som hittills har berörts i debatten. Till herr Sörenson vill jag säga att när det gäller första hälften av hans anförande kan jag instämma i nästan allt vad han sade. Han talade om ungdomens revolt på detta område. Jag skulle tro att det stora flertalet ansvarskännande människor förstår vad ungdomen menar med denna revolt. Herr Sörenson sade också att vi bör ge en fostran till världsmedborgarskap. Jag vill också understryka värdet av en sådan fostran. Jag vill dock framhålla att denna fostran till världsmedborgarskap kan ges i praktiskt taget alla skolans ämnen, inte bara i orienteringsämnena. En vaken lärare kan framföra synpunkter som befrämjar tanken på detta världsmedborgarskap. Tillåt mig erinra om en liten detalj i detta sammanhang. Det enda ämne som är världsomfattande av dem vi nu har är musiken, och den har praktiskt taget alltid varit det. Skulle det inte vara tänkbart att även de andra ämnena så småningom skulle kunna ges en sådan utformning att de kunde accepteras av flertalet länder här i världen? Beträffande andra delen av herr Sörensons anförande vill jag framhålla en sak. Vi har kommit in på frågan å ena sidan tro och å andra sidan vetande. Religionskunskap, anser man, skall vara vetande. Man skall förklara för ungdomen hur de olika religionerna fungerar osv. Men när man kommer in på den andra delen av ämnet är det fråga om tro, och det är ju en helt annan sak. Häromåret gjorde jag en lång resa i det s.k. Heliga landet, där jag tittade på de olika platser som vi alla känner från bibeln. Jag träffade en framstående judisk medborgare som yttrade: Jesus av Nasaret var en framstående man, men han var ingen profet och ännu mindre någon gud. Jag refererar bara. Har föräldrarna den uppfattningen, tror jag att det är en riktig princip som vi nu försöker tillämpa, att deras barn kan få befrielse från denna undervisning, ty de tror inte på någon annan version än sin egen. Jag tror också att det är riktigt att vi ger möjlighet till enskild undervisning på detta område för sådana barn. Herr Wallmark nämnde något om enstaka elever, och jag vill i stort sett instämma i vad han sade därvidlag. Det är bekant att vi har en hel del svårigheter i våra skolor. Rektorer och lärare har bekymmer på många områden. Men jag tror inte det är möjligt att finna någon patentlösning, utan jag tror att vad utskottet har skrivit är riktigt. Skolstyrelserna bör få större frihet att ordna undervisningen i vissa avsnitt just för dessa elever. Skolstyrelserna har kanske hittills varit alltför bundna för att kunna finna de lämpligaste lösningarna. I utskottet hade vi förmånen att få besök av tre rektorer, som talade om sina erfarenheter. Vi tror att man med den lösning som nu föreslås skall komma ett stycke på väg, även om vi inte inbillar oss att vi löser alla härmed sammanhängande problem. Fru Hamrin-Thorell höll ett som jag tyckte intressant anförande om hemkunskap, kostvanor och liknande. Jag tror att vad som kan göras på det området bör göras. Men skall vi inte erkänna att våra husmödrar och våra föreståndarinnor vid skolorna har en svår uppgift? Ena dagen står det i våra tidningar med stora rubriker: Spola mjölken i slasken! Någon dag därefter är det en framstående professor som skriver: Mjölken är absolut nödvändig. Hur skulle det vara om man här kunde få några enhetliga förordningar? Den breda allmänheten får i det ena fallet förlita sig på en framstående läkare, i det andra fallet på en lika framstående professor. Vad skall man tro? Skall vi ha mjölk i våra skolbarnsbespisningar eller inte? Det vore intressant om vi kunde få besked på den punkten. Men det är inte bara på detta område som motsättningarna är så stora. Den ene s, k. sakkunnige har en uppfattning, den andre har helt annan uppfattning, och det är dessa sakkunniga som den breda allmänheten skall förlita sig på. Det är ju en ohållbar situation. Beträffande vad som här har anförts om de olika ämnena, om timtal osv. får jag erinra om något som jag tror jag har sagt förut här i kammaren. Under skolkommissionens dagar samlade vi företrädare för alla olika ämnen. De hade uppmanats att inom ramen 35 timmar i veckan försöka lägga fram förslag till hur de olika ämnena skulle fördelas, hur puzzlet skulle redas ut. När varje ämnes företrädare hade sagt sin mening, hade vi kommit upp till 58 timmar i stället för 35. Då förstår alla hur svårt det är att försöka få någon ordning på detta område. Men det är kanske inte bara nackdelar med detta. Det innebär kanske en ljuspunkt att varje företrädare för ett ämne håller på det och menar att det är en mycket viktig detalj i skolans arbete. Då för de också fram sina synpunkter. Men det måste ändå vara någon som tar ansvaret och fördelar de tillgängliga timmarna, och det måste ju bli regeringen, riksdagen och skolöverstyrelsen. Man kan inte överlåta denna viktiga sak åt vissa ämnesföreträdare. Herr talman! Jag hade tänkt att närmast beröra reservationerna. Utskottet har behandlat alla motioner, och vi har en utförlig skrivning. Jag vågar inte hoppas på att kammarens alla ledamöter har läst utskottets utlåtande, men jag skall bara hålla mig till reservationerna. I reservation 1 anser reservanterna att utöver de föreslagna tillvalsalternativen skall införas ett tillval motsvarande i stort sett den undervisning som i dag meddelas de elever som väljer s.k. tvåbokstaviga linjer. Herr Wallmark har också varit inne på det förut här. Utskottet anser att eleverna har möjligheter att tillvarata sina intressen och anlag genom organisatoriska åtgärder, dvs. genom att man erbjuder dem olika tillvalsalternativ. Dessa tillvalsalternativ anser vi vara av utomordentligt stor betydelse, och där kan elevens intresse och anlag få visa sig. I de undantagsfall, berörande enstaka elever där man inte lyckas med detta, synes det rimligen böra ankomma på skolstyrelserna att göra jämkningar. Jag har tidigare berört också detta. Jag tror att det är en viktig detalj i det hela och att skolstyrelserna kommer att utnyttja denna möjlighet. | I reservation 2 hemställer man att de praktiska momenten skall ges en central ställning i tillvalsämnena teknik, ekonomi och konst. Utskottet vill påpeka att propositionen inte innefattar något ställningstagande till detaljerna i detta förslag. De praktiska momenten kommer att ha sin givna plats i nämnda tre tillvalsämnen, men icke endast i dessa. De här momenten får stor betydelse vid utformningen av undervisningen över huvud taget, och det vill vi understryka. I reservation 3 anser reservanterna att ämnet hemkunskap bör få ytterligare en veckotimme i årskurs 7 i stället för en timme fritt valt arbete — det har penetrerats här tidigare av andra talare. Utskottet uttalar att propositionens förslag om fritt valt arbete är ett mycket väsentligt inslag i den nya läroplanen och kan inte tillstyrka någon reduktion av timtalet för detta. Utskottet kan inte heller på annat sätt föreslå ändring av den avvägning av timtalen för olika ämnen som angivits i propositionen. Jag är övertygad om att man i departementet haft en mycket svår uppgift när det har gällt att välja och vraka på detta område, men majoriteten av utskottet tror att man nu kommit fram till en hygglig lösning. I reservation 4 anser man att en i årskurs 7 för fritt valt arbete avsedd veckotimme i stället skall anslås till kemi. Detta har också framförts tidigare här i dag. Utskottet finner för sin del övervägande skäl tala för att den i propositionen gjorda avvägningen i fråga om orienteringsämnena nu accepteras men vill samtidigt understryka departementschefens uttalande om att skolöverstyrelsen noga bör följa utvecklingen på detta område. Statsutskottet har många gånger under årens lopp framhävt att det inte är en gång för alla fastslagna regler, utan det är — för att använda ett populärt uttryck — en rullande plan. I reservation 5 påpekar man nyttan av maskinskrivning. Det råder inga delade meningar om nyttan av maskinskrivning, men i reservationen föreslås två veckotimmar härför i årskurs 7 och att i stället ämnet musik skall utgå som obligatoriskt ämne i denna årskurs. Vi tror att det ur olika synpunkter är angeläget att man i årskurs 7 kan få de föreslagna timmarna för musik. Just detta ämne kan kanske göra att de elever som i många fall tycker att skolundervisningen är trist får en «annan inställning till skolarbetet över huvud taget. I reservation 6 föreslås att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställer att i skolstadgan inskrives att samarbetsnämnd skall finnas vid grundskola med högstadium. Där kan vi kort och gott hänvisa till att skolöverstyrelsen rekommenderat att dylika nämnder inrättas och även givit anvisningar om nämndernas sammansättning m.m. Skolöverstyrelsen har denna fråga under utredning genom en särskild arbetsgrupp. Vi tror att detta är tillräckligt. I reservation 7 föreslås att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t anhåller om att försöksverksamhet företas med särskilda resurstimmar enligt i motionerna angivna riktlinjer. Med hänsyn till vad utskottet anfört om skolöverstyrelsens arbete med frågor om trivseloch arbetsförhållanden i skolan, finner utskottet inte skäl att med anledning av motionerna föreslå någon särskild försöksverksamhet med resurstimmar för elevvårdsändamål. Utskottet avstyrker därför motionerna i denna del. I reservation 8 yrkas att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställer att Kungl. Maj:t uppdrar åt skolöverstyrelsen att utforma de särskilda behörighetsregler som kan erfordras för tillträde till gymnasiala studier. Där vill utskottet framhålla att det i propositionen påpekas att alla tillvalsalternativ bör ge likvärdig behörighet vid ansökan om inträde i gymnasial skola. Motionärerna yrkar att det uppdras åt skolöverstyrelsen att utforma särskilda behörighetsregler, ett yrkande som tas upp i reservationen. Utskottet kan inte tillstyrka detta yrkande, som närmast torde vara att uppfatta som en konsekvens av det i samma motioner framförda förslaget om ytterligare ett tillvalsalternativ, vilket utskottet i det föregående avstyrkt. uttalar att skolstyrelserna i anslutning till nuvarande bestämmelser om gruppindelning i årskurs 1 bör ges generellt bemyndigande till försöksverksamhet med genom gruppindelning reducerad schemabunden tid för eleverna under en period om en å två veckor vid början av läsår 4 och 7. Där framhåller utskottet att ett liknande förslag från skolöverstyrelsen om generellt medgivande av detta slag men med fyra veckor avvisas i propositionen, detta med hänsyn till de problem som skulle uppstå beträffande tillsynen av barnen. Där finns ett stort problem ute i våra skolor. Det känner alla som är intresserade av skolförhållanden till. Det har dock förutsatts att en viss försöksverksamhet skall få bedrivas efter medgivande av skolöverstyrelsen. Det skall bli intressant att få ta del av de erfarenheter som skolöverstyrelsen kan få i detta avsnitt. Vi hoppas att skolöverstyrelsen verkligen skall ägna sig åt dessa uppgifter. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag på samtliga punkter.

Herr talman! Låt mig bara säga till vännen Sörenson, att när man behandlar detta problem får man komma ihåg att här finns två komponenter. Den ena är eleven den andra är föräldrarna. Det är föräldrarna som i allra högsta grad har bestämmanderätten på detta område. I likhet med herr Sörenson skulle jag gärna vilja att alla kunde få så stor kunskap som möjligt, inte bara om de olika religionerna, utan även på andra områden. Men om man vet att en viss föreskrift gör att familjen, föräldrarna, blir avogt inställda till skolan, drar man på sig ett ganska tungt ansvar. Det har vi inte velat göra. Vi ser det alltså rent praktiskt i nuläget. Det är många gånger så att man skulle kunna önska att förhållandena vore så och så, men man måste ta hänsyn till realiteterna.

Herr talman! Det är sex och ett halvt år sedan riksdagen hade en stor diskussion och stod inför ett utomordentligt viktigt beslut när det gällde grundskolan. Vad har hänt på dessa sex och ett halvt år i utbildningsväsendet? Fantastiska ting. Vi har i år fått grundskolan genomförd i samtliga landets kommuner. Vi har på det gymnasiala stadiet nu fått en sådan omfattning av utbildningen, att tre av fyra ungdomar efter genomgången grundskola eller folkskola går vidare till gymnasium, fackskola eller yrkesskola. Vi har på universitetsområdet fått en expansion som få eller ingen räknade med 1962. Vi har i dag i runt tal 100 000 studerande vid universitet och högskolor. Och vi har fått i gång vuxenutbildning på bred front inom en rad institutioner. Samhället — i statens, landstingens och kommunernas skepnad — satsar i dag 10 miljarder kronor per år på utbildning i olika former, vilket motsvarar 6, kanske 7 procent av de samlade resurserna i samhället. När den bilden av expansionen 1962 tecknades från regeringspartiets sida — det var nuvarande utbildningsminister Palme som gjorde det — fick han till svar från den nuvarande högerledaren, att det var en romantisk beskrivning av vad som kunde komma att hända i framtiden. Den nuvarande högerledaren trodde då att vi kanske skulle nå den situationen omkring sekelskiftet. Vi har nått den sex och ett halvt år efter grundskolebeslutet! Vad innebär dagens förslag i fråga om grundskolans förändring på 1970 talet? Delvis innebär det självfallet att kunskapsträningen skall anpassas till de erfarenheter man har fått. Man skall ta hänsyn till vad man i dag kan bedöma kommer att vara värdefullt under 1970-talet. En stor del av dagens debatt har rört den svåra och viktiga problematiken om avvägningen mellan de enskilda ämnena på läroplanen. Herr Näsström har klarlagt utskottsmajoritetens ståndpunkt i de frågorna. Jag skall inte gå in på den debatten.

Jag vill kalla det en träning i jämlikhet, i demokrati. Vad innebär propositionen i det avseendet? Man kan säga att propositionen här på tre punkter markerar en utveckling gentemot den nuvarande situationen. För det första att sammanhållningen i grundskolan görs fullständigare än den för närvarande är. För det andra markeras i propositionen mer än tidigare att vi måste hitta former för att bättre än hittills engagera de unga i skolarbetet. För det tredje understryks nödvändigheten av att eleverna, och även andra, får ett ökat ansvar för skolans utveckling. Beträffande den första punkten, om sammanhållningen i skolan, är det inte bara intressant utan fascinerande och värdefullt att kunna konstatera att den gamla striden om parallellskolesystemet är praktiskt taget helt borta. Inte i något inlägg har man fått till livs det som man under hela 1950-talet, under enhetsskoleförsöken och i debatterna kring skolberedningen fick höra talas om — vådligheten av att hålla s.k. begåvade och s.k. mindre begåvade elever i samma klass. Det har inte heller kommit till uttryck i förarbetena till propositionen. Alla tycks ha accepterat den stånd punkt som man drev från socialdemokratiskt håll både under enhetsskoleförsöken och i skolberedningen, nämligen att eleverna i grundskolan, oavsett begåvningsgrad, skall hållas samman i samma klass till slutet. Man har fått kompromissa på en punkt, men jag vill klart markera att jag anser att målet på denna punkt skall vara att alla elever skall läsa samma ämnen under alla nio åren.

Sedan kommer yrkesinriktningen att ske på nästa skolstadium, nämligen på det gymnasiala stadiet. Högerns reservation nr 1 innebär kanske en svag återspegling av vad högern ansåg om den sammanhållna skolans idé under 1940 och 1950-talen, när man här kräver en ytterligare differentiering utöver den som är föreslagen i propositionen och tillstyrkt av utskottsmajoriteten. När det gäller den andra punkten, att bättre än hittills träna de unga i jämlikhet och demokrati, vill jag erinra om de synpunkter som i propositionen förs fram rörande ett ökat engagemang bland ungdomen i utbildningen. Det gäller här två mer konkreta ting. För det första är det fråga om uttalandena rörande uppläggningen i de ämnen som gäller värderingsfrågor. Skolan skall ju vara objektiv i värderingsfrågor. Det är självklart att så också skall bli fallet i fortsättningen. Det sägs emellertid i propositionen, att denna objektivitet är fullt förenlig med ett engagemang från de ungas sida i värderingsfrågor — det må gälla samhällskunskap och det må gälla religionskunskap. Det är inte något fel att de unga diskuterar med varandra och med lärarna om politiska ting i samhällskunskapen. Det är inte något fel att eleverna diskuterar livsåskådningsfrågor och deklarerar sin mening i religionskunskapen. I stället uppmuntrar vi detta. Vi har redan gjort ett försök på detta område, som slagit väl ut. Regeringen och skolöverstyrelsen uppmuntrade i höstas skolorna, när de politiska ungdomsförbunden inbjöds att under de första 14 dagarna i september diskutera politik med eleverna i skolan. Det var ett djärvt experiment. Experimentet har, såvitt vi vet, slagit utomordentligt väl ut. De unga vet nu mycket mer om konkreta samhällsproblem, och deras intresse för samhällskunskapsämnet torde ha ökat högst väsentligt. För det andra försöker vi i läroplanskonstruktionen att få in mer av engagerande verksamhet genom införande av sex veckotimmar för fritt valt arbete. Dessa timmar skall utformas så att de verkligen tillgodoser de önskemål som eleverna har på den aktivitet som där skall bedrivas. Det skall inte — det vill jag stryka under — vara en stödundervisning för ämnen, där eleverna är svaga. Det skall inte här sättas några betyg. Man skall kunna sammanföra elever från olika klasser på högstadiet, och man skall kunna engagera andra än lärare som handledare för den verksamheten, Vi är säkra på att våra skolstyrelser, som ju, såsom herr Thorsten Larsson anförde, har en utomordentligt stor uppgift att fylla i arbetet för grundskolans fortsatta utveckling, kommer att klara det ökade ansvar som de har fått. Jag är säker på att många av de problem som herr Sörenson och andra har tagit upp och som gäller samhällsengagemang och livsåskådningsengagemang kommer att bättre än hittills kunna lösas av skolan i detta sammanhang. Herr Ernulf tog i sitt inlägg upp frågan om angelägenheten att öka ungdomens förståelse för de rättsregler som gäller och efterlevnaden av dem. Jag bedömer det som möjligt att få ett större engagemang i och ett större intresse för dessa problem inom samhällskunskapsämnets ram, om skolan lär sig att bättre än hittills göra undervisningen i detta ämne mer levande, Vi har ju såsom ett huvudmoment i samhällskunskapen rättsordningen och rättsproblemen i samhället. Jag kommer så, herr talman, till den tredje punkten, där man i den nya skola, som vi alla hoppas på skall komma från år 1970, skall träna ungdomen mer i fråga om jämlikhet och demokrati. Jag syftar här på den uppmuntran som visas från regering, skolmyndigheter och skolstyrelser när det gäller elevernas och andra anställdas ansvar för det dagliga arbetet. Den försöksverksamhet i ökad skoldemokrati som initierades från regeringen i somras har redan givit ett konkret resultat. Här i Stockholm har en skola begärt och fått tillstånd att ersätta rektorn — den enväldige rektorn -— med en styrelse, i vilken alla i skolan ingående grupper plus föräldrarna till barnen i skolan skall vara representerade. Det är fråga om ungdomar mellan sju och tolv år. Det är en lågoch mellanstadieskola här i Stockholm, som redan har börjat detta djärva experiment. Vi är övertygade om att detta experiment kan och bör följas av en rad andra experiment av liknande typ. Vi menar därför, herr Thorsten Larsson, att det nu inte är vare sig nödvändigt eller lämpligt att göra någon ändring när det gäller de formella frågorna rörande samarbetsnämnderna. Låt oss se vad de nu påbörjade experimenten leder till. Det är tänkbart att samarbetsnämnden kan komma att få en helt annan uppgift än den har i dag. Ingen vet någonting härom. Men låt oss inte gripa in nu centralt i det arbete som har påbörjats. Låt det utveckla sig. Låt oss följa vad som händer. Sedan kan det bli anledning att komma tillbaka till en diskussion om eventuella ändringar när det gäller formerna för elevernas och andra gruppers inflytande på skolarbetet.

Herr talman! Först vill jag rikta ett par ord till herr Sörenson. Herr Sörenson undrade varför jag reagerade som jag gjorde. Han upplevde det kanske som om jag talade emot honom på vissa punkter. Att jag karakteriserade hans anförande såsom drastiskt och mångordigt var inte en värdering, utan endast ett konstaterande. Herr Sörenson sade att han väl fick finna sig i att vara ensam om sin uppfattning. Jag försökte då i mitt inlägg förklara, att herr Sörenson inte är ensam. I det enhälliga utskottsutlåtandet på denna punkt — det har även bekräftats i herr Näsströms inlägg — blir de synpunkter som herr Sörenson har fört fram tillgodosedda. Det kan inte hjälpas, men det förhåller sig faktiskt så, även om herr Sörenson inte tror det. Herr Sörenson får naturligtvis låta bli att tro det om han så vill, och det är hans egen demokratiska rättighet att säga det i kammaren. Men alla som har deltagit i utskottsbehandlingen av detta ärende är eniga om att tro att alla krav här har tillgodosetts. Vad jag vill uppehålla mig vid är inte så mycket det som herr Sörenson talade om, nämligen att väcka ungdomarnas intresse för vår roll i ett världssammanhang, utan att utröna vilka vägar man skall gå fram för att ungdomarna skall kunna göra en meningsfylld insats. Där är vi tydligen fullt överens om att vad som krävs är kunskaper och hårt arbete. Det är där parallellen mellan 10 och 90 procent, som jag använde, skall komma in. Jag tror inte att det i det fallet råder några skiljaktiga meningar mellan oss två. Sedan, herr talman, vill jag säga några ord till statsrådet Moberg. Vad högerledaren eventuellt har yttrat i detta sammanhang får väl han svara för när han kommer hem. Han är nämligen regeringens representant i FN för närvarande. Däremot vet jag ju mycket väl vad jag själv har yttrat i skolfrågor under de gångna åren. Man kan i detta sammanhang göra ett konstaterande att regeringen inte har varit beredd att anslå de medel som varit erforderliga för att genomföra de reformer som regeringen har föreslagit riksdagen att besluta om. Det råder väl ingen tvekan om detta. Statsrådet nämnde universitet och högskolor. I fråga om dem kan vi väl bara konstatera att utgiftsplanen i anslutning till princippropositionen icke har följts. Drastiska exempel på förhållandena vid en rad institutioner, inte minst här i Stockholm, har beskrivits så målande i pressen att det icke torde vara någon nyhet. Detta om kostnaderna. Sedan kom statsrådet in på frågan om de sammanhållna klasserna och deklarerade entydigt att målsättningen är att grundskolan skall bli en totalt sammanhållen skola, där eleverna skall läsa alla ämnen lika. Jag citerade i mitt förra anförande en socialdemokrat, som sade att reformen innebär att skolan anpassas efter eleverna och deras önskemål. Den målsättningen som statsrådet dragit upp är otvetydigt sådan att eleverna i fortsättningen skall anpassas efter skolan. Frågan om den enskilde elevens anlag och intressen kommer tydligen bort. Man kommer osökt att tänka på den gamla historien om den automatiska rakmaskinen — hakorna var inte lika före rakningen, men de skulle bli det efteråt! Men det blir skärsår och ärr som aldrig försvinner. Jag tror att man bör vara väldigt försiktig vid ett fortsatt agerande åt det hållet. Jag tror inte att det är möjligt att upp till 16-årsåldern stöpa alla ungdomar i samma form. Det är ytterligt egendomligt att den socialdemokratiska ledningen — eller vi kanske skall säga den socialistiskt tänkande gruppen här i samhället — har ett så utpräglat kollektivistiskt tänkande att man inte vill ta hänsyn till de enskilda individernas anlag och intressen. Där tror jag att våra tänkesätt skiljer oss åt, statsrådet Moberg. Jag tror inte på möjligheten att stöpa alla människor i samma form, när den obligatoriska skolan är nioårig. Jag vill starkt betona att utskottet på den här punkten gjort ett avsteg från propositionen. Det kanske statsrådet Moberg inte har lagt märke till, men det är faktiskt på det sättet. Jag vill helt instämma i vad utskottets talesman herr Näsström sade, nämligen att utskottet med stor oro tagit del av erfarenheterna ute från fältet beträffande de elever som har uppenbara svårigheter att anpassa sig till en enhetlig undervisningsplan. Utskottsmajoriteten har gjort en väsentlig uppmjukning i förhållande till propositionen. Vi tror från högerhåll att man inte gått tillräckligt långt där. Flertalet av de skolmyndigheter som yttrat sig i den här frågan har den uppfattning som kommer till uttryck i reservation 1, nämligen att grupperna är så pass stora att det behövs möjligheter till alternativa studiegångar. Det som gör mig litet tveksam beträffande majoritetsutlåtandet är att om enstaka elever skall väljas ut och få sin skolgång ordnad på ett särskilt sätt så blir det ett negativt val. Dessa elever blir utpekade. Vårt alternativ innebär att eleverna har möjlighet att välja positivt, på eget initiativ, och jag tror att man måste ta hänsyn till den psykologiska faktorn.

Herr talman! Jag håller helt med herr Näsström om att det är högst förbluffande att inte ett bättre samarbete kan ske, innan s.k. forskningsresultat släpps ut till konsumenterna. Men ju mindre kunskaper husmödrarna och andra konsumenter har, desto mer villrådiga måste de bli inför alla motsägande uppgifter. Det är därför av den allra största vikt att de får så grundliga kunskaper som möjligt i skolan. Annars faller de lätt offer för första bästa s.k. forskare på kostoch näringsområdet, och det tror jag är utomordentligt farligt, liksom att de naturligtvis går vilse i varudjungeln och faller för frestelser som dålig reklam ofta utsätter dem för. Jag vet att det också finns bra informativ reklam. Men jag blev förolämpad och upprörd häromdagen, när jag såg en annons, där ett fruntimmer seglade omkring i luften mellan köket och vardagsrummet, där hennes gäster satt, och så stod det under: »Jag flyger till mina gäster därför att jag numera diskar med Jox», eller vad nu diskmedlet hette. Det är upprörande att sådant skall få förekomma, och faktum är att många faller därför att de inte har några grundliga kunskaper — eller kunskaper alls — om ens de enklaste varor. Jag förmodar att herr Näsström har stort intresse för det ämne jag här talar mig varm för, och jag vill säga att skolöverstyrelsens förslag i alla fall var bättre än propositionens. Det hade varit intressant att få veta, varför propositionen frångått skolöverstyrelsens förslag, men vi fick inte höra någonting om den saken av statsrådet Moberg.

Av egen erfarenhet vet jag att man kan leva lycklig och glad utan att förmå sjunga ens »Du gamla, du fria» eller dra ett streck, men man kan absolut inte klara sitt enskilda vuxna liv om man inte fått möjlighet att lära sig någonting på detta område. Jag tror att tillfällena till det blir sämre och sämre i skolan, något som jag finner ytterst beklagligt. Det hade varit intressant att få veta, varför man inte kunnat skapa en bättre balans inom de estetisk-praktiska ämnena.
Herr talman! Jag vill först göra ett tillägg till det jag sade om skolstyrelsernas uppgift. Jag var faktiskt inne på den tankegången, att skolstyrelserna egentligen mera har den administrativa uppgiften. Och säg mig, herr statsråd, när de kan så att säga öva inflytande på undervisningen som sådan. Därför accepterar jag och hälsar med tillfredsställelse möjligheten vad gäller fritt valt arbete. Där har skolstyrelserna en uppgift — de kan analysera vad deras skola behöver och vilka klasser de kan få i olika ämnen. Samarbetsnämnder kan man, som jag ser det, redan nu etablera vid grundskolan. Grundskolans styrelse har naturligtvis möjlighet att låta välja en samarbetsnämnd. Men jag tror att de elevvårdande åtgärderna — jag poängterade detta i mitt huvudanförande och har ingen avvikande åsikt därvidlag gentemot vad statsrådet här anförde — är mycket betydelsefulla när det gäller att förbättra trivseln och därmed få större möjligheter att behärska disciplinproblemen. I mitt huvudanförande fanns en liten passus om att socialdemokraterna påstår sig ha genomfört utbildningsreformen under politiskt motstånd från de borgerliga partierna — det yttrandet fälldes i valrörelsen av en representant för det socialdemokratiska partiet. Men jag kunde ju aldrig vänta mig, herr talman, att ett socialdemokratiskt statsråd skulle gå upp i riksdagen och säga ungefär detsamma. Jag skulle bra gärna vilja ha reda på hur statsrådet Moberg kan komma fram till att exempelvis centerpartiet rest något politiskt motstånd mot skolreformens genomförande.

Herr talman! Jag vill helt instämma med vad statsrådet Moberg sade i anledning av mitt inlägg om ökad undervisning i rättskunskap. Det var glädjande att han därvidlag tycks ha en positiv inställning. Ett annat uttalande av statsrådet uppfordrar mig emellertid till ett genmäle. Statsrådet sade — något provocerande, tyckte jag — att alla är övertygade om välsignelsen av den sammanhållna klassen. Flertalet experter — ehuru dock inte alla — har kanske accepterat denna ordning, och de politiska partierna har också accepterat principen att alla skall gå i samma klass och att alla i huvudsak skall läsa alla ämnen, med vissa undantag. När statsrådet Moberg säger att alla nu är övertygade i denna fråga är jag tvungen att anmäla min tveksamhet; jag vill inte bli inräknad i gruppen alla. Naturligtvis har den sammanhållna klassen stora fördelar, framför allt socialt sett. Jag behöver inte räkna upp fördelarna, som vi vet existerar. Såsom lekman, som vill följa utvecklingen, ser jag det hela som ett intressant experiment som jag önskar all lycka, men samtidigt känner jag ändå en viss oro. Jag vet inte hur pass stort avseende man skall fästa vid dessa s.k. internationella matematiktävlingar, där ju resultatet för Sveriges del blivit mycket nedslående. Det är möjligt att det är enstaka fall som man inte skall fästa sig så mycket vid. Men resultaten styrker litet grand den oro för ett försämrat studieresultat som man ibland i det praktiska livet tycker sig ha sett belägg för, när man anställer folk som kommer från grundskolan. Jag tillåter mig alltså sätta ett frågetecken på denna punkt. Bara den framtida utvecklingen kan väl visa om jag har grund för farhågor på detta område. En annan fråga är den utveckling som vi har kunnat konstatera mot ett ökat antal psykiska störningar bland skoleleverna, en procentsats som är mycket oroväckande; jag kommer inte ihåg den exakta storleken. Det är väl då inte så underligt om man med en viss oro frågar sig om inte dessa elever som av intellektuella eller andra skäl inte kan följa med kamraterna i deras framsteg kanske reagerar på ett sätt som vi betecknar med termen psykisk störning. Även om man ibland försöker förringa disciplinsvårigheterna har väl många av oss så pass mycket kontakt med lärare att vi vet att dessa svårigheter har ökat i skolan. Detta sammanhänger ju med trivseln. Det är väl också naturligt att sammanhållna klasser inte bara ger positiva resultat, utan också kan vålla problem för trivseln och disciplinen hos en del av eleverna. Herr talman! Det är en oro jag känner. Det är möjligt att statsrådet kan stilla den.

Herr talman! Jag begärde ordet när statsrådet Moberg talade om utvecklingslinjen i svensk skola, och då framför allt debatten om sammanhållningen av eleverna i klasserna. Jag tycker att det är helt klart att de demokratiska partierna i stort sett — jag kan kanske sätta frågetecken för vissa inslag från högerpartiet under 1960-talets början — varit överens om att driva den utvecklingslinje som har kännetecknat 1960-talet. Vad frågan har gällt är väl närmast hur snabbt man skall gå fram mot den helt sammanhållna klassen. På den punkten utgör dagens proposition ett exempel på att man inte heller på det socialdemokratiska partiets sida har varit beredd att ta steget fullt ut. Det är alltså, praktiska, pedagogiska och metodiska skäl som gjort att vi inte ännu kan fastställa B-språket som ett obligatorium. Men som jag sade i mitt inledningsanförande tror jag att den pedagogiska utvecklingen även i det avseendet kommer att gå vidare och att det inom några år kommer att befinnas vara riktigt att även ta det sista steget. Jag menar alltså att den kompromiss som gjordes i Visby närmast gällde vad som då var möjligt ur pedagogisk synpunkt. Det fanns ingen motsättning mellan regeringspartiet och folkpartiet i fråga om själva huvudlinjen. Jag vill också ta upp den tredje punkten i statsrådet Mobergs anförande, nämligen om ökat elevansvar. Han tillbakavisar där mittenreservationen om införande av samarbetsnämnden som ett obligatorium för grundskolans högstadium, och han gör det med motiveringen att frågan är under utredning. Vi har accepterat den invändningen beträffande de övriga äskandena som fanns i januarimotionen från vårt håll om elevrepresentation i ämnesoch klasskonferenser och om en vidgad kompetens för samarbetsnämnderna. Vi har accepterat att skjuta dessa frågor framåt i tiden tills utredningen är klar. Men vi anser att samarbetsnämnderna på högstadiet prövats under ett tillräckligt antal år och givit så positivt utslag att det för dagen inte finns något skäl att vänta med att ta steget till obligatorium direkt.
Herr talman! Jag sade i mitt första inlägg att jag inte skulle gå in i debatt rörande fördelningen av timmarna på olika ämnen. Men eftersom fru Hamrin Thorell för andra gången frågat mig, känner jag mig föranlåten att säga några ord om hemkunskapen i grundskolan. Låt mig först slå fast att propositionens förslag på denna punkt innebär att antalet veckotimmar — vi räknar då in barnkunskapen — blir lika stort som med nuvarande utformning i grundskolan, nämligen fem. Det är ingalunda riktigt, fru Hamrin-Thorell, att vi skulle undervärdera betydelsen av utbildning i frågor som rör hemmet, dess ekonomi, bostaden osv. Jag vill framhålla att utbildning på detta område ges även på lågoch mellanstadiet — i hembygdskunskapen får barnen en hel del till livs rörande dessa frågor. Vi fann det inte motiverat att följa skolöverstyrelsens förslag därför att vi, i enlighet med de synpunkter jag anförde i mitt första inlägg, vill lägga ökad vikt vid träningen av de unga till jämlikhet och demokrati och införa ett nytt moment, nämligen det fritt valda arbetet, i undervisningen. Därför fick andra ämnen i skolöverstyrelsens förslag avstå något. Det är det enkla skälet. Det är alltså icke riktigt att vi skulle undervärdera betydelsen av de problem som tas upp i bl.a. undervisningen i hemkunskap. Jag återkommer till den större principiella fråga som jag berörde i mitt tidigare inlägg. Det är glädjande att höra att man nu även från högerns sida är positiv till idén om sammanhållna klasser ända upp till nionde skolåret. Efter de allmänna deklarationer som har gjorts skall jag kanske inte ta så allvarligt på reservation nr 1. Men jag kan inte underlåta att konstatera att det har skett en snabb förändring i inställningen hos de övriga politiska partierna. Jag håller med om att centerpartiet ända från början varit inne på i stort sett samma linje som socialdemokraterna i denna fråga, men när herr Wirtén säger att folkpartiet har betraktat graden av sammanhållning som en praktisk fråga, blir jag litet förvånad. Jag vill erinra herr Wirtén om att folkpartiet så sent som år 1959 gav ut en skrift i skolfrågan, undertecknad av folkpartiets främste representant i skolberedningen. Jag kan inte tolka den skriften som en fråga om praktisk tilllämpning i detta avseende, utan jag ser där ett principiellt försvar för ett parallellskolesystem. Att högern hela tiden har hävdat parallellskolesystemets välsignelse står väl klart, men där har man också ändrat ståndpunkt. Under valrörelsen fick jag vid ett tillfälle höra att det var högern som hade infört grundskolan. Det var något överraskande, men skall kanske skrivas på det speciella konto som upprättas under valrörelser. Denna fråga gäller den enskilde. Herr Wallmark säger att vi vill stöpa de unga i samma form och använder en egenartad liknelse om en rakapparat och en kind. Men herr Wallmark ställer problemet upp och ned. Vad vi vill med den sammanhållna skolan är att alla ungdomar oavsett intresse och fallenhet skall få tillfälle att tillägna sig samma mått av grundkunskaper, kunskaper som de behöver när de skall gå vidare till yrkesutbildning och arbetsliv. Vi har den erfarenheten att varje form av differentiering på ett tidigt stadium har negativ karaktär. Det är det som är problemet. Vi vill ge alla ungdomar samma chans till start. Därför har vi den principiella uppfattningen att man skall hålla eleverna samman alla nio åren i grundskolan. Vi har fått kompromissa nu också av pedagogiska och praktiska skäl, men vi har den inställningen att vi skall komma längre. Vi har gått från f.n. 71 timmar till 88 timmar i fråga om sammanhållningen av de 105. Min förhoppning är att man någon gång, låt säga om sex och ett halvt år, skall komma fram till ett läge där våra pedagogiska metoder har utvecklats så mycket och där våra lärare fått den ytterligare träning som erfordras för en sammanhållning i alla ämnen.

Herr talman! Jag kan inte låta herr Mobergs sista yttrande stå alldeles oemotsagt. Det är farligt, statsrådet Moberg, att försöka bevisa för mycket. Jag vill bara säga att den dagen, då statsrådet Moberg skaffat sig sådana pedagogiska möjligheter att alla elever efter nio år har samma kunskaper, skulle jag gärna vilja uppleva. Det torde inte vara möjligt att statsrådet menade allvar med vad han sade. Däremot är vi helt överens om att vi vill ge alla elever samma chans till fortsatt meningsfull verksamhet. Men ett totalsammanhållet skolsystem, där alla elever får samma kunskaper med sig, är en omöjlighet. Försök, herr statsrådet Moberg, att i argumenteringen välja något mindre ord! Då finns det möjlighet att tro på statsrådet också. I förevarande proposition, som innehöll förslag om en reformering av grundskolans läroplan, hade bland annat föreslagits, att ämnesbenämningen kristendomskunskap skulle ändras till religionskunskap liksom tidigare skett i fackskola och gymnasium. Som en följd härav föresloges i propositionen, att i 27 8 andra stycket skollagen ordet kristendomskunskap skulle utbytas mot religionskunskap. Enligt nämnda lagrum kunde elev på föräldrars Fegäran befrias från deltagande i religionsundervisning, om eleven tillhörde trossamfund, som fått Kungl. Maj:ts tillstånd att i skolans ställe ombesörja sådan undervisning.